Fru talman! Det pågår nu ett intensivt arbete inom vägverket, banverket och sjöfartsverket för att lösa det uppkomna problemet. Jag återkommer till detta vid besvarandet av nästa fråga. SJ sätter in extra resurser för att klara av det behov av transporter som kunderna har och som är möjliga att flytta över till SJ i denna akuta situation. Vi har från regeringen talat med SJ om godstransporter och har då kunnat konstatera att det naturligtvis inte är möjligt att göra den typen av stora omställningar över en natt. Ytterst är det kunderna som måste avgöra hur de vill transportera sitt gods. Regeringen kan inte, och bör inte, utfärda särskilda föreskrifter om hur enskilda godstransporter skall ske i landet. Men jag kan försäkra Annika Åhnberg att de instanser som samhället har till sitt förfogande arbetar intensivt för att lösa dessa problem.
Fru talman! Först var det enligt kommunikationsministern över huvud taget inte regeringens uppgift att göra någonting, och kommunikationsministern var mycket förvånad över frågan. Sedan säger kommunikationsministern plötsligt att regeringen har talat med SJ och att många myndigheter nu är inbegripna i ett aktivt arbete för att något skall hända. Jag tycker att detta är litet motstridiga uppgifter. Den slutsats som jag kan dra är att vi södertäljebor har anledning att känna oss besvikna i fråga om hanteringen av hela detta problem. Som kommunikationsministern redogjorde för är det väldigt många myndigheter som är inblandade i denna hantering. Det är vägverket, sjöfartsverket, banverket, kommunen och även militären, som jag tror glömdes bort tidigare. Det har diskuterats en hel del hit och dit. Nu verkar det som om den lösning som man har bestämt sig för är en provisorisk bro som förhoppningsvis kommer att vara klar om en månad. Men detta tror jag är en ganska optimistisk bedömning, och vi har inga garantier för att det kommer att bli på det sättet. Jag tycker ändå att det vore angeläget att allt som är möjligt görs för att hjälpa oss södertäljebor med våra miljöproblem och att så mycket som möjligt av godstransporterna, och även persontransporterna, förs över till järnväg. Man kunde t.ex. göra det möjligt för södertäljeborna att åka fjärrtåg.
Fru talman! Det är naturligtvis allvarligt att en bro har havererat, men södertäljeborna har inte någon anledning att känna sig besvikna över de insatser som har gjorts av samhällets organ för att lösa problemet. Jag tycker att det närmast är en förolämpning mot vägverket, banverket, SJ och andra som har varit, och är, involverade i ett intensivt arbete för att lösa detta problem att tala om att samhället inte har vidtagit några åtgärder och att södertäljeborna av den orsaken skulle ha anledning att känna stor besvikelse. Så är faktiskt inte fallet. Däremot är det naturligtvis tragiskt att bron har rasat och att det skapar dessa stora trafikproblem. Förhoppningsvis skall dessa ganska snart kunna lösas på ett hyggligt sätt.
Fru talman! Som södertäljebo tycker jag att vi i Södertälje har all anledning att känna oss besvikna över hanteringen av våra långsiktiga kommunikationsproblem. Det förefaller ju som om kommunikationsministern tror att vi kan hoppa över kanalen fram och tillbaka, vilket vi faktiskt inte kan. I övrigt har jag uttryckt besvikelse över det svar som kommunikationsministern har gett mig på dagens fråga. Att kommunikationsministern väljer att uppfatta denna besvikelse som en förolämpning kan jag inte påverka. Jag hoppas bara att den skall leda till att man fäster litet större uppmärksamhet vid dessa problem och ökar ansträngningarna att lösa dem.

Fru talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om vilka resurser jag avser att avsätta för att säkerställa motorvägsförbindelsen över kanalen i Södertälje både på kort och på lång sikt. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang. Det aktuella brohaveriet i Södertälje skapar problem för genomfartstrafiken och för de boende i Södertälje. Åtgärder har vidtagits och fler planeras i syfte att bemästra problemet. Det ankommer på vägverket att utnyttja de anslag som finns anvisade till väghållningen för att ordna tillfälliga förbifarter m.m. och för att reparera den skadade bron. Det pågår ett intensivt arbete för att lösa de kortsiktiga problemen med olika provisorier. När det gäller den långsiktiga lösningen är det vägverkets uppgift att göra en bedömning av vilken framtida lösning av förbindelsen som ur teknisk, miljömässig och ekonomisk synpunkt är den mest lämpliga. En ny bro som ersättning för slussbron är en investering som det ankommer på länsstyrelsen att prioritera i länets länstrafikanläggningsplan.
Fru talman! I debatten om den förra frågan sade kommunikationsministern att vi i debatten om denna fråga skulle återkomma till det sätt på vilket problemet skall lösas. Problemet är ju att regeringen inte ger ett enda förslag till hur den skulle kunna hjälpa till i den katastrofsituation som det faktiskt är fråga om för Södertälje och för hela Stockholms län. I svaret säger kommunikationsministern: ”Det ankommer på vägverket att utnyttja de anslag som finns anvisade till väghållningen ——--.” Men problemet är ju att dessa anslag inte ens räcker till den väghållning som vi redan har. Tvärtom är väganslagen till Stockholms län betydligt lägre än anslagen till andra län. Södertälje har 20 26 av befolkningen i länet, men endast 7 9o av väganslagen. Vid ett flertal tillfällen har jag motionerat om att den fördelningen skall bli mer rättvis. Nuvarande fördelning innebär att det inte finns något som helst utrymme för några extrainsatser av den typ som denna katastrof kräver. De tillfälliga åtgärderna och de särskilda nyinvesteringar som behövs kommer att innebära kostnader på mellan 1 och 1,5 miljarder kronor. Dessa pengar finns inte alls i vägverkets budget i länet. Tvärtom går vägverkets chef ut och säger att broraset faktiskt är ett resultat av åratals underlåtenhetssynder när det gäller underhållet av vägar och broar i Stockholms län. Den här olyckan har visat oss att det är dyrt att slarva med underhåll och att det är farligt att förlita sig bara till en bro. Då måste jag fråga kommunikationsministern: Varför får inte Södertälje några extrainsatta pengar när andra delar av landet fått det vid olyckor av det här slaget?
Fru talman! Jag ber att i Pär Granstedts ställe få tacka för svaret på frågan. Det Pär Granstedt speciellt har uppehållit sig vid är de långsiktiga lösningarna. Själva broraset har i sig ställt till med en mängd problem, som vi redan hört i de föregående inläggen. Det som det finns anledning att fundera över är: Vad kan vi göra för att undvika en sådan här situation i framtiden? Det är naturligtvis en alldeles oefterrättlig situation när en av våra allra viktigaste Europavägar, som dessutom är huvudförbindelse till och från huvudstaden söderut, på det här sättet genom en enda händelse stängs av och det inte finns något alternativ av nämnvärd betydelse. Därför är naturligtvis den långsiktiga lösningen viktig i detta sammanhang. Den bro som man sedan länge har diskuterat och som är projekterad, dvs. Saltsjöbron, borde kunna komma till inom ganska nära framtid. Enligt de tidigare planeringarna skulle den ha kunnat färdigställas ungefär 1994, samtidigt som Södertälje syd blir klar. I den prioritering som nu finns är den skjuten fram till 1999. Kommunikationsministern säger här att vi får försöka lösa de problem som har uppkommit inom ramen för de resurser som länsstyrelsen har och försöka göra prioriteringar. Vi kan då bara konstatera att när nu så mycket tas upp för reparationer av denna bro kommer det alternativ som är så önskvärt att skjutas ännu längre framåt i tiden. Det årtal som har varit aktuellt är 1999, vilket i sig är alldeles för sent. Jag ställer samma fråga som Ylva Annerstedt: Vore det inte rimligt att man i det här fallet, när det inträffat en allvarlig och tragisk händelse, som kommunikationsministern uttryckte det, bidrar med särskilda resurser för att inte ytterligare försena de alternativa lösningar som finns på programmet?
Fru talman! Det här är värt en lång diskussion. Det handlar övergripande om hur vi skall kunna få mer pengar till vägarna. Det är fråga om stora pengar — det handlar om mångmiljardbelopp. Jag kan bara hänvisa till vad vi har sagt i den näringspolitiska propositionen och till den utredning som jag tillsatte i förra veckan om möjligheterna att komma till rätta med problemen. Ylva Annerstedt säger att väganslagen till Stockholms län är mycket mindre än anslagen till andra län. Det är precis samma argument jag får höra i vilket län jag än uppträder. Man anser sig vara förfördelad därför att totalramen inte räcker om varje län anser sig behöva mer. Här i riksdagen är det i minsann ingen enighet om hur fördelningen skall ske mellan stora vägprojekt i Stockholmsområdet och andra storstadsområden kontra glesbygden. Jag menar att resurser behövs på båda ställena, och därför har jag strävat efter att totalt kunna öka ramen väsentligt. Varför inte extrainsatser nu för att klara den katastrofsituation som har uppstått? Det är naturligtvis alldeles för tidigt att gå ut och tala om extrainsatser när vi inte har något underlag. Vägverket försöker nu klara den provisoriska lösningen. Som jag sade i mitt svar kommer man nu också att se på vilka permanenta lösningar som är bäst ekonomiskt och trafikmässigt. När vi har fått det underlaget finns det anledning att återkomma till en diskussion om finansieringen av den långsiktiga lösningen. Det som nu görs måste naturligtvis göras inom de ramar som är anvisade och som riksdagen är beredd att anvisa under de närmaste veckorna.
Fru talman! Det är bra med mer pengar långsiktigt till väganslagen. Nu är problemet dock kortsiktigt, och då är det angeläget att länet får ett löfte av regeringen att man kan få del av extra resurser. Det finns inga pengar inom ramen nu. I så fall skulle det inte finnas utrymme för något annat projekt i Stockholms län inom de närmaste åren. När Tjörnbron rasade tilldelades den delen av landet 112 miljoner i extra anslag. Översvämningarna i Gävleborgs och Kopparbergs län gjorde att länen fick en mängd extra pengar. Vid oljesaneringar i Tjörns kommun — där finns ett oljeutsläpp — har regeringen gått in ganska omedelbart och sagt ifrån att regeringen ställer upp med extra medel. Det är precis ett sådant löfte som Södertälje, eller rättare sagt vägverket i Stockholms län, nu behöver för att kunna få en ordentlig beredning av den bro som skall byggas.
Fru talman! Kommunikationsministern sade att han kände igen resonemanget om att alla vill ha mer pengar, framför allt till sina stora vägar. Ett län och en länsstyrelse som skall prioritera inom redan mycket knappa anslag och som dessutom har Europavägar som går igenom länet och där merparten av trafiken kan betraktas som någon form av genomfartstrafik, och man till råga på allt elände drabbas av sådan händelse som ett broras, måste naturligtvis tycka att man hamnar i en mycket besvärlig situation. Jag tolkar kommunikationsministerns förra inlägg så att han inte på något sätt utesluter att regeringen skulle kunna komma med speciella åtgärder för att kompensera länet i det här fallet. Jag tolkar svaret ungefär som så, att det visserligen nu är för tidigt att ge besked men att man senare skulle kunna komma med positiva besked om att länet kan få särskilda resurser som kompensation för de extra kostnader som länet nu drabbats av.
Fru talman! Detta frestar mig att bli polemisk. När jag hör Larz Johanssons argumentation har jag svårt att föreställa mig att han argumenterar utifrån övergripande synpunkter i centerpolitiken. Jag har fått otaliga propåer från företrädare för centern om att man satsar för mycket på de stora vägarna och de stora anläggningarna i Stockholmsområdet. Man behöver mer i Kalmar, i Jämtland, i Skaraborg osv. Jag kan förstå deras reaktion, men centerns politik i detta sammanhang är inte konsistent. Till Ylva Annerstedt och även till Larz Johansson vill jag upprepa att här pågår ett intensivt arbete för att ta fram förslag till den långsiktigt bästa lösningen utifrån de bedömningar som vägverket såsom expertorgan har att göra tillsammans med sjöfartsverket — detta berör också sjöfarten. Innan vi har ett sådant förslag är det alldeles för tidigt att utlova särskilda ekonomiska insatser.
Fru talman! Centerns politik är absolut konsistent i detta sammanhang. Vi föreslår regelmässigt ökade väganslag på alla nivåer. Vi hörde tidigare här en debatt om anslag till enskilda vägar. Det gäller också länsvägar och riksvägar.

Då är prioriteringssituationen ganska hopplös.
Fru talman! Nu talar Georg Andersson mot bättre vetande när han säger att alla vill ha mer pengar, också Stockholms län. Georg Andersson vet mycket väl att Stockholms län får mindre än något annat län i förhållande till befolkningen. Stockholms län får en tredjedel av vad alla andra län får. Samtidigt har Stockholms län dubbelt så många människor som reser mer än 30 minuter till arbetet. Att vänta på underlaget för att ge besked om huruvida det behövs extra insatser för den nya bron är onödigt. Vägverket har inte de 1,5 miljoner extra som behövs för att bygga en ny bro. Besked kan dock ges omedelbart från regeringen om att man skall gå in med extra resurser. Det är alldeles uppenbart att sådana behövs. Hur mycket som behövs kan dock bli en senare fråga. Varför kan således inte Georg Andersson nu säga att regeringen kommer att ställa upp? Ge oss det beskedet!
Fru talman! Först och främst har jag inte sagt att Stockholms län fått för mycket pengar. Jag har bara refererat opinionen ute i landet. Jag kan då också hänvisa till ganska många folkpartister runt om i landet som tycker att Stockholms län har fått för mycket pengar i förhållande till vad de har fått i sina hemlän. Det här avspeglar bara att ramen för väganslagen är för liten. Det är därför som vi har vidtagit de här extraordinära åtgärderna. Det gäller ju att hitta nya finansiella lösningar beträffande väganslagen. Sedan tycker jag att vi borde kunna enas om att det är angeläget att snabbt få till stånd en provisorisk tillfredsställande lösning. Jag tycker också att vi borde vara överens om att vi skall ge vägverket en eloge för det snabba arbete som har utförts när det gäller framkomligheten på den aktuella vägen. Alla har kunnat läsa i Dagens Nyheter i dag att man tror sig kunna hitta en provisorisk lösning rätt snart som kan anses vara ganska tillfredsställande.
Fru talman! Jo, visst kan vi ge vägverket en eloge för att man just i det här fallet har arbetat mycket snabbt. Men det viktiga är ändå att det kommer ett besked om att regeringen ställer upp med extrapengar. Som jag redovisade tidigare har regeringen gjort insatser i andra landsdelar när händelser utöver det vanliga inträffat, händelser som har karaktär av katastrof. Det är uppenbart att det behövs insatser också i Södertälje. Det är inte så, att det krävs mera pengar i Stockholms län än i andra län. Vi i Stockholms län skulle vara mycket tacksamma om vi fick åtminstone en liten del av vad man får i andra län. 7 76 av väganslagen går till Stockholms län, trots att 20 26 av Sveriges befolkning bor här. Georg Andersson behöver inte sätta sin lit till opinionsyttringar. Han vet mycket väl att dessa siffror faktiskt är mycket väl underbyggda. I det här fallet räcker inte de pengar som finns. Vi behöver således ett besked från regeringen om att denna ställer extra resurser till förfogande.
Fru talman! Jag tycker att diskussionen om extrapengar är ganska ofruktbar. Vad som är viktigt är ju att hitta en bra lösning. Jag försäkrar att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en sådan dels i fråga om den akuta situationen, dels i fråga om en långsiktig lösning. Vi får försöka hitta finansiella lösningar när förslag har presenterats.
Fru talman! Självfallet skall vi ha en bra lösning, Georg Andersson! Men för den skull måste det komma ett besked från regeringen. Vi vet att vägverket inte har de pengar som behövs. Det behövs ett extra tillskott. Men hur bra lösningen än blir och vilken typ av lösning vi än får, måste vägverket ändå ha extrapengar. Ett bra sätt att undvika den besvikelse som redovisades tidigare när det gäller Södertälje skulle vara att regeringen i dag gav ett klart besked om att man skall hjälpa till, så att vi får den utmärkta lösning som jag är säker på att det går att komma fram till.

Fru talman! Sven-Olof Petersson har frågat miljöministern om regeringen är beredd att ställa krav på att oljeoch kemikaliefartyg utrustas med dubbla bottnar och om regeringen är beredd att driva detta krav internationellt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Liksom tidigare i år, då jag svarade på en liknande fråga, vill jag inledningsvis betona att arbetet med att öka sjöoch miljösäkerheten vid fartygstransporter ständigt pågår. Sjöfarten är dock till sin natur internationell, och det är därför av största vikt att eftersträva internationellt enhetliga regler när det gäller fartygs konstruktion och utrustning. Exempel på sådana betydelsefulla regler är det s.k. MARPOL-protokollet. Där ställs bl.a. krav på segregerade ballasttankar i större tankfartyg. Dessa tankar skall vara placerade så, att de ger ett särskilt skydd mot oljeutflöde vid grundstötning eller kollision. Dessa bestämmelser har inneburit att tankfartyg byggda under 1980-talet har en säkrare skrovkonstruktion än äldre fartyg. Att utrusta fartyg med dubbla bottnar är ett av flera sätt att uppfylla MARPOL-protokollets krav. Sjöfartsverket deltar aktivt i det internationella samarbetet inom IMO när det gäller krav på fartygs konstruktion och säkerhet m.m. Intresset för dubbla bottnar får inte undanskymma att inspektion av befintliga fartyg är ett väl så viktigt instrument.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Den nu aktuella olyckan sydost Blekingekusten får oss att faktiskt allvarligt erinra oss Östersjöns sårbarhet och de faror som lurar i samband med de sjötransporter som sker där. Den sydöstra hörnan är kanske rent av den mest trafikerade delen av svenskt vatten. Konsekvenserna av den aktuella olyckan är relativt små i förhållande till vad de kunde ha blivit. Ett massivt pådrag och ett gott arbete från olika enheters sida, bl.a. gäller det kustbevakningen, har medverkat till att det mesta av oljan har kunnat tas upp. Väder och vind har också varit fördelaktiga i det här läget, och det är skönt att konstatera att det kan vara så. Det är viktigt att driva frågor om fartyg med dubbla bottnar och om ökad säkerhet internationellt. Men det är också väldigt viktigt att vi, i avvaktan på internationella överenskommelser, själva vidtar åtgärder. Ett system med höjda hamnavgifter för fartyg med enklare skrov eller en utökad lotsplikt för fartyg som saknar den säkerhet som jag efterlyser kunde kanske vara något. Fartyg med dubbla bottnar kan ju ha ett större antal ballasttankar. På det sättet kan arbetet gå snabbare i hamn. Man behöver alltså inte utnyttja godstankarna som ballasttankar. Risken för utsläpp av oljeblandat vatten längs våra kuster blir också mindre. Det här är exempel på positiva effekter som åtgärder av nämnda slag kunde få. Fartygsinspektionen har en viktig uppgift att fylla. På sikt kan konsekvenserna av olyckor kanske bli mindre. Men man kan knappast förhindra direkta olyckor.
Fru talman! Först och främst vill jag säga att de flesta tankrar inom den svenska handelsflottan i kustoch närsjöfart i dag har dubbla skrov. Sedan vill jag hänvisa till en tidigare debatt här i vår i denna fråga, då jag erinrade om att man från svensk sida avsåg att vid IMO-mötet i mars aktualisera den s.k. vakuummetoden. Det är en annan metod att komma till rätta med det här problemet. Det är också en metod som kan tillämpas beträffande befintligt tonnage. Arbetet med denna fråga har intensifierats. Japanska forskare har satt i gång ett stort forskningsprojekt med de sex sju största rederierna inblandade. Man skall exempelvis genomföra stora praktiska övningar och testa vakuummetoden. Även amerikanska forskningsinstitut har börjat intressera sig för denna teknik. Resultaten av de japanska och amerikanska forskningsprojekten skall redovisas under 1991. Jag är angelägen om att få detta sagt, därför att det är viktigt att här arbeta med olika uppslag som kan bidra till förbättrad sjösäkerhet. Nämnda metod har varit ganska hoppingivande, och vi förväntar oss att man därmed skall kunna tillgodose behov som finns på detta område.
Fru talman! Vakuummetoden har troligtvis sina fördelar. Dock säger en del personer som arbetar med detta att den bara är verksam när det gäller direkta bottenskador. Vid exempelvis kollisioner, när det blir skador i sidan på ett fartyg, fyller vakuummetoden egentligen ingen funktion, utan är i stort sett verkningslös.

Fru talman! Gunhild Bolander har frågat mig om regeringen är beredd att verka för att anmälningsplikt införs för fartyg som trafikerar Östersjön i avsikt att klarlägga godsets art och mängd. Jag vill inledningsvis framhålla att Sverige inte kan införa krav på anmälningsplikt för fartyg som trafikerar Östersjön. De krav och regler som vi vill skall gälla för den internationella sjöfarten måste grundas på ett internationellt regelverk. Det förslag som Gunhild Bolander för fram har aktualiserats tidigare. För cirka tio år sedan påbörjades en försöksverksamhet med frivillig anmälningsplikt för fartyg med vissa miljöfarliga laster. Fartygen skulle anmäla sig till kustradiostationer och ange sin färdplan och last. Erfarenheterna från denna försöksverksamhet är enligt sjöfartsverket inte uppmuntrande. Förutsättningen för att en obligatorisk anmälningsplikt skall fungera i Östersjön är att uppslutningen bakom systemet blir mycket stor. Denna förutsättning saknades, och försöket avslutades därför. Kunskapen om vilka fartyg som trafikerar Östersjön och med vilka laster är enligt sjöfartsverkets bedömning tillräckligt god för att säkerställa en rimlig beredskap. Då Gunhild Bolander, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att Sven Olof Petersson i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret på denna fråga. Jag noterar i statsrådets svar att viss försöksverksamhet har förekommit på detta område men att erfarenheterna inte blev de som man hade önskat. Jag tycker dock att det är viktigt att frågan tas upp till diskussion med Östersjöstaterna för att få till stånd en gemensam överenskommelse. Därmed kunde kontrollen av det gods som transporteras på vattnen runt om ostoch sydkusterna skärpas ytterligare. När det händer olyckor av olika slag och det kommer ut olja, kemikalier etc., kan konsekvenserna bli stora. Med tanke på den olycka som nyss har hänt vet vi att skadorna för fisket inte kan förutses. Många fiskare har dock redan fått problem genom utsläppen. Jag vill vidare fråga statsrådet: Skulle det inte gå att få till stånd en internationell överenskommelse, kanske till att börja med bara mellan Östersjöstaterna? Är statsrådet beredd att medverka till detta? Det kanske skulle vara lämpligt att frågan togs upp i samband med det möte som jag har förstått skall hållas mellan Östersjöstaternas regeringschefer i Ronneby i början av hösten.
Fru talman! Som jag sade i mitt svar har försöksverksamhet bedrivits, men anslutningen var inte på den nivå som varit önskvärd. Antalet deltagande fartyg under försöksperioden var alltför litet, och det kan konstateras att en av Östersjöstaterna över huvud taget inte deltog i försöksverksamheten, nämligen Sovjetunionen. Det visade sig att det inte fanns förutsättningar för ett heltäckande system, och jag vet inte om förutsättningarna är större i dag. Frågan bygger på att man vill åstadkomma ökad beredskap. Den allra viktigaste utgångspunkten i detta sammanhang är naturligtvis att förhindra att olyckor inträffar.
Fru talman! Jag delar givetvis statsrådets uppfattning att det viktigaste är att förhindra olyckorna innan de sker. Det skulle kanske gå att utnyttja den öppenhet som trots allt börjar råda på östsidan och försöka få med staterna där i en gemensam överenskommelse. Anmälningsplikten var frivillig under försöksverksamheten, och om det inte hjälper kanske man måste ta till tvång för att om möjligt öka säkerheten och skyddet ytterligare.

Fru talman! Viola Claesson har frågat mig om det utblivna underhållet av Blekinge kustbana är ett led i en nedläggning av banan. Banverket ansvarar för underhållsåtgärder på Blekinge kustbana. Enligt vad jag erfarit utför banverket nomalt underhållsarbete på banan. För att kunna genomföra ett rationellt och samlat underhållsarbete är det vanligt att hastigheterna temporärt sätts ned på vissa banavsnitt. Jag vill också erinra Viola Claesson om att regeringen har beslutat att Blekinge kustbana skall klassificeras som länsjärnväg fr.o.m. den 1 juli 1990. Därmed har det skapats förutsättningar för att upprätthålla järnvägstrafik på Blekinge kustbana. Det åvilar nu regionen att besluta om den fortsatta trafiken på banan.
Fru talman! Jag får tacka för svaret och upplysningen att Blekinge kustbana skall klassas som länsjärnväg fr.o.m. den 1 juli 1990. Georg Andersson och jag har haft många debatter om Blekinge kustbana, och är det någonting som jag knappast kan vara okunnig om är det hur banan har klassats. Vpk har gått i spetsen för att den skulle tillhöra stomjärnvägsnätet, som Georg Andersson nog vet vid det här laget. Det bristande underhållet av Blekinge kustbana, som jag har tagit upp, är nästan symboliskt för hur det ser ut i landet i övrigt — det skulle ha kunnat gälla andra banor. Det fattas naturligtvis massor av pengar till underhåll, närmare bestämt 35 miljarder fram till år 2000. Det har också drabbat Blekinge kustbana. Precis som Georg Andersson säger är det banverket som skall ansvara för underhållsåtgärderna. Det spelar ingen roll hur banan har klassats, men pengarna till det nödvändiga underhållet måste komma från banverket, dvs. från regering och riksdag. Jag har tagit två exempel. Det ena är att det vid en station, Bräkne-Hoby, är förbjudet att använda det ena spåret, inte därför att det pågår underhållsarbeten utan därför att bärigheten inte räcker till för bl.a. godstransporterna. Det andra exemplet är också relevant, och det gäller att hastigheten har sänkts på en sträcka, inte på grund av underhållsarbeten utan på grund av en tvist om huruvida en åtgärd är normal eller inte. För mig är alla åtgärder som är nödvändiga för att rätta till det bristande underhållet normala när det gäller Blekinge kustbana, om det över huvud taget skall bli trafik där i fortsättningen. Jag vill alltså fråga Georg Andersson en gång till: Varför har inte den nedsatta hastigheten och förbudet att använda ett spår åtgärdats? Det hör naturligtvis till det normala underhållet.
Fru talman! Vi är nu tillbaka till den diskussion vi nyss förde om väganslagen. Om det fanns tillräckligt med pengar för att klara alla problem omgående, skulle vi inte behöva föra den här typen av diskussioner. Jag vet att det finns många järnvägsavsnitt där det skulle behöva göras insatser snabbt, men jag konstaterar samtidigt att medlen är begränsade. Vi får se i vilken utsträckning som riksdagen kommer att öka anslagen till underhåll av järnvägar. Vi har enats om en kraftig satsning på nyinvesteringar på stomjärnvägarna. Det kan synas litet ironiskt att jag erinrar om att banan överförs till länsjärnväg, men det sker mot bakgrund av att Viola Claesson har frågat om det uteblivna underhållet är ett led i en nedläggning av Blekinge kustbana. Om medel för upprustning i det sammanhanget har utlovats, är det knappast fråga om att påbörja en nedläggning — tvärtom.
Fru talman! Jag hoppas att Georg Andersson kommer att vara här i kammaren den 7 juni, när vi skall diskutera infrastrukturfrågor, järnvägar och vägar, varifrån medlen skall tas och hur mycket som behövs. Jag skall då gärna ta debatten om hur mycket pengar som behövs. När det gäller Blekinge kustbana befarar många — det är en befogad oro som de känner — att det inte kommer anslås tillräckligt mycket pengar för att trafik över huvud taget skall kunna drivas. Och, Georg Andersson, om man inte ens får pengar för att rätta till banan, hur skall då länstrafiken kunna ansvara för att det bedrivs trafik? Det är ju en omöjlighet. Antag att det blir fler sträckor på vilka man får sänka hastigheten till 40 kilometer i timmen. Antag att det blir fler mötesspår där man förbjuder trafik därför att bärigheten inte räcker. Då blir det ju en nedläggning — det blir en strypning, om än inte medvetet, av banan. Hur kan Georg Andersson ställa upp på det?

Fru talman! Carl Frick har frågat miljöministern vilken mängd cement som är aktuell för byggandet av en Öresundsbro och varifrån råmaterialet kommer att tas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågor om en Öresundsförbindelses konsekvenser från naturresurssynpunkt har övervägts bl.a. under det utredningsarbete som bedrivits av den danska och den svenska Öresundsdelegationen. Den totala grusoch sandåtgången vid anläggandet av förbindelsen kommer att uppgå till ca 1,8 miljoner kubikmeter under en byggnadstid av fyra fem år. Den beräknade totalvolymen svarar i dagsläget ungefär mot en normal årsförbrukning av grus och sand i den berörda regionen. Inventeringar av grustillgångar i Skåne har genomförts av länsstyrelsen i Malmöhus län. Försörjningsplaner håller på att upprättas inom länet. När det gäller åtgången av cement som tillverkas av bl.a. kalk och kalksten får exakta bedömningar göras i samband med det detaljerade projekteringsoch konstruktionsarbetet. Varifrån råmaterialet lämpligen bör utvinnas får bedömas vid en närmare prövning från miljöoch naturresurssynpunkt.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag kan konstatera att ministern inte kan ge besked om varifrån grus och sand skall tas. Närmare 2 miljoner kubikmeter är ju en mycket stor mängd material. Som infödd skåning känner jag en djup oro för vad som eventuellt skulle kunna drabba de skånska åsarna. Eftersom ministern inte säger någonting om det känner jag mig litet bekymrad för att de kanske skulle kunna fara utomordentligt illa av den här hanteringen. Det känns som en klen tröst att det anses vara en normal årsbelastning i den här regionen — den är ju rätt belastad redan förut, så det blir väl inte bättre. Det är inte bara skönhetsfrågor som kan vara aktuella i samband med så stora uttag av grus — man kan få problem med grundvattennivån; man kan få ganska stora avsänkningar beroende på hur långt ned man går. Det blir i det långa loppet starkt negativt i regioner där mycket folk bor. Användningen av kalk och kalksten berör mig också, eftersom jag numera bor på Gotland. Det känns också oroande om man skulle öppna ytterligare stora brott för att förse bron med den cement och den kalk som erfordras för cementen. Ön är ju redan rejält drabbad av stora brott från Cementas tid, och det känns inte heller särskilt bra. Transportmängderna måste bli ganska stora, och det ger också upphov till stor trafik med stora utsläpp. Det känns ganska illa att man fattar beslut om en sådan stor bro, med de stora materialmängderna, utan att man samtidigt kan tala om varifrån man avser att hämta dessa stora materialmängder och vilka konsekvenser det får för landskapsbilden och grundvattnet. Jag hade hoppats att ministern skulle kunna ge ett uttömmande svar på de här frågorna — det är frågor som bekymrar många människor i dag.
Fru talman! Carl Frick bidrar ju aktivt till att ifrågasätta och misstänkliggöra, till att problematisera hela den här frågan. Det gör han tillsammans med en del andra debattörer, som aldrig låter sig nöja med de besked som lämnas utan alltid lägger på nya frågor och gör nya ifrågasättanden. Jag har konstaterat att det enligt de försörjningsplaner som har upprättats och den inventering som har gjorts av länsstyrelsen finns betydande tillgångar. Jag förstår inte motivet till att vi nu, innan något avtal är ingånget med danskarna, skulle precisera exakt varifrån gruset skall tas. Det är väl tillfredsställande att konstatera att det finns tillgång till grus. Men jag har av den fortgående debatten konstaterat att somliga inte nöjer sig med detta utan säger: Jo, men det blir så mycket aktiviteter därutöver. Det blir en sådan utveckling i Skåneregionen; man måste bygga så mycket hus, och varifrån skall man ta cement och grus till dem? Och så vidgas hela tiden problembilden, i syfte att framställa projektet som omöjligt att genomföra. Jag konstaterar att de inventeringar som har gjorts visar att det finns grustillgångar, och jag hyser ingen oro för att vi inte skall kunna komma fram till var man lämpligen skall utvinna de grustillgångar som erfordras.
Fru talman! Jag beklagar att ministern säger att det här är ett misstänkliggörande. För mig är det fråga om att söka fakta i en komplicerad situation, när man nu vill genomföra ett jätteprojekt av det slag som Öresundsbron är. Det är klart att ett sådant projekt reser nya frågor, och när man får svar på dem reser de i sig nya frågor. Det är en ganska naturlig process i ett läge av det här slaget. Det kan kännas fint att säga att det finns betydande tillgångar. Jag betvivlar inte alls att det finns betydande tillgångar. Det som är bekymret är ju vad som händer med dessa betydande tillgångar — hur landskapsbilden och grundvattenförhållandena förändras. I det här sammanhanget har jag inte på något sätt velat ta upp andra konsekvenser av det här projektet som t.ex. ett utvidgat byggande i Malmöregionen. Jag har velat koncentrera mig på själva bron och de materialmängder som är aktuella i samband med bron. Jag tycker att det hade varit mycket bra om man faktiskt hade kunnat beskriva varifrån man avser att ta dessa mängder grus och sand och vilka konsekvenser det kan få för natur, miljö och människor som bor där.

Herr talman! Luftfarten har både i Sverige och internationellt utvecklats mycket intensivt under senare år. Inrikestrafiken i Sverige har t.ex. ökat med i snitt 10,5 90 per år 1965-1988. Utrikestrafiken i linjefart har under samma period ökat med 6,6 96 per år, och ännu mer under den senare delen av perioden. Uppbyggnaden av linjenätet i luftfarten, med Arlanda som nav, har förstärkt utvecklingen. Tack vare navkonstruktionen ges möjlighet att nå flera hundra platser inom landet från de mest avlägsna delarna av landet och att dessutom på kort tid nå olika platser i utlandet. Detta har stor positiv betydelse för den regionala utvecklingen. Det skulle knappast ha varit möjligt med en så positiv utveckling av näringslivet t.ex. i Jämtland eller i övre Norrland utan goda inrikeskommunikationer, inte minst flyg. För landet innebär navkonstruktionen också en förstärkning av de internationella kontaktmöjligheterna. Detta är för näringslivets utveckling, och därmed för vår välfärd, avgörande. Nu hänger de fortsatta kontaktoch tillväxtmöjligheterna på tillkomsten av den tredje banan på Arlanda. För utvecklat forskningsutbyte, handelsutbyte och naturligtvis också för semesterresor är denna bana nödvändig. Alternativet är nämligen starka begränsningar av trafiken på Arlanda. I konkurrensen med Kastrup och andra flygplatser i Europa skulle dessutom avsaknad av en tredje bana bli förödande. Det räcker emellertid inte med en tredje bana på Arlanda. Bromma flygplats måste vara kvar. Bromma tar nu en trafik som innebär avsevärda hinder på Arlanda och därmed fördyringar. Det är taxiflyg, affärsflyg, ambu lansflyg, tidningsflyg m.m. i mindre plan, som både på banor och i luften kräver samma service men tar mer av tid och således utgör hinder för större och snabbare plan. Det måste, herr talman, vara ett statligt intresse att separera denna trafik från den tunga, passagerarintensiva men snabbare trafiken. I ett brev till regeringen med kopia till trafikutskottet har Svensk pilotförening framfört hård kritik mot luftfartsinspektionen. Kritiken har sedan bemötts såväl skriftligt som muntligt av inspektionen. Luftfartsverket, luftfartsinspektionen och pilotföreningen inbjöds till en hearing i trafikutskottet. Då tonade Pilotföreningen ned en del av sin kritik. Luftfartsinspektionen och luftfartsverket fick tillfälle att bemöta kritiken. En synpunkt som kvarstår och har upprepats är att luftfartsinspektionen helt bör skiljas från luftfartsverket. Man menade också att den kritik som framförts hade sin grund i det att inspektionen stod i ett beroendeförhållande till verket. Från moderat håll delar vi uppfattningen att inspektionen bör ha en helt självständig ställning. Kritik av det slag som den Pilotföreningen framförde skall helt enkelt inte kunna framföras, dvs. att inspektionen skulle ta ovidkommande hänsyn. Det var vad Pilotföreningen ville påstå. Det synes som om flygbolagen numera är helt inställda på den ökade konkurrens som en liberalisering av luftfarten kan innebära. Det är bra. Det pågår — som vi har påpekat i många år — en process mot ökad liberalisering i Europa och andra delar av världen. Det går då inte, på en trafikmarknad som är så internationell, att isolera sig i det hänseendet. Vi måste ligga i linje med den utveckling som sker inom EG, särskilt som SAS till en del är ett EG-bolag. Från moderat sida har vi tryckt på för att få en liberalisering till stånd, till en början kanske i form av parallellkoncessioner. Detta gäller särskilt inrikestrafiken. Vi är emellertid övertygade om nödvändigheten av att helt frikoppla Linjeflyg från SAS och att på sikt helt privatisera SAS. SAS är ett konkurrensstarkt företag med god ekonomi, gott anseende och med förmåga att utan statligt stöd eller ägande driva och utveckla verksamheten positivt. Det skulle säkerligen också stärka SAS konkurrensmöjligheter i EG-länderna, om bolaget stod fritt från de tre skandinaviska ländernas direkta inflytande. Det är nödvändigt att internationellt söka minska luftfartens miljöpåverkan. Det sker också från svensk sida genom bl.a. de luftfartsorganisationer där Sverige deltar. Det effektivaste sättet att få en förbättring till stånd är givetvis att kraven på miljöförbättringar ställs av EG. Vi bör använda de kanaler vi har för att påverka i riktning mot enhetliga regler på området. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5 och 11, som vi kommer att begära votering till förmån för. Självfallet står vi även bakom övriga reservationer med moderata undertecknare, men vi har inget behov av att av formella skäl begära votering.

Herr talman! Ett väl fungerande inrikesflyg är en förutsättning rör att många orter skall ha en chans att utvecklas och gå en tillväxt till mötes. Det är också en förutsättning för många mindre orter utan internationell luftfart att ändå få tillgång till sådana kommunikationer. Flyg är det hittills snabbaste transportsättet för normal trafik och för de många människorna. Det är en viktig komponent för transporter i tjänsten — inte minst för småföretagare, som är beroende av ett folkflyg för att ha ekonomiska möjligheter att utnyttja detta rationella och snabba färdsätt. Det är också en intressant transportform för icke-yrkesmässiga resor. Många både ungdomar och äldre använder flyget, som vi vet. Flyget har också en stor regionalpolitisk betydelse för näringslivsutveckling och utveckling av kunskapssektorn inom både privat och offentlig verksamhet. Vi vet att många av de utlokaliseringar av verk som varit välkomna på många orter inte i praktiken skulle ha kunnat fungera så bra utan snabba och effektiva transporter till andra delar av landet än de där just dessa institutioner blivit placerade. Snabba både inrikes och utrikes transporter blir allt viktigare förutsättningar också vid prövningar av lokaliseringar för framtida ändamål — självfallet för statlig och offentlig verksamhet, men också för näringslivet. Den enormt snabba trafiktillväxten visar också på flygplatsernas betydelse för regionerna och den starka och alltjämt ökande efterfrågan som finns på de flesta platser. Prognoser har överträffats med bred marginal. Jag kan nämna min egen hemort som ett exempel — Fyrstads flygplats i Västsverige är en av de flygplatser som har den kraftigaste tillväxten i Sverige, vilket har medfört behov av både större flygplan och utbyggnad av flygplatsen eller t.o.m. en ny flygplats, för att tillgodose de önskemål som har framkommit. Detta är av betydelse inte bara för de större orterna, utan för ett stort omland som brukar betraktas som glesbygd, — Dalsland och norra Bohuslän. Med aldrig så väl utbyggda regionala tågförbindelser eller bra landsvägar kommer dessa bygder ändå på skuggsidan om de inte får ingå i ett fungerande flygsystem. Det framställs av och till som en generell mening att flyget borde minskas. Det är självfallet en helt felaktig inställning, enligt folkpartiets sätt att se. De nackdelar som finns med transportmedlet flyg får ju inte angripas på så sätt att de otvetydiga fördelarna inte skall kunna tas till vara. I stället skall nackdelarna angripas med tekniska och andra lösningar. Det är sant att flygets miljöpåverkan måste uppmärksammas mer. Flygtrafiken står för ca 4 90 av trafiksektorns utsläpp av t.ex. kväveoxider. Den socialdemokratiska regeringens förslag, som ledde till ett beslut här i riksdagen, om miljöskatt på flyget riktar vi i folkpartiet fortfarande kritik emot, just ur miljösynpunkt. Utformningen av systemet är inte bra, vare sig när det gäller dess styreffekt mot miljövänligare maskiner eller konstruktionen av en skatt i stället för en miljöavgift, vars intäkter skulle kunna användas direkt för miljöinsatser inom denna sektor. Systemet borde därför ses över i syfte att öka den styrande effekten, enligt vår uppfattning. Ett betydande framsteg för näringsfriheten i allmänhet och för flyget som transportbransch skulle vara en successiv avreglering. Internationellt pågår i dag en process mot avreglering av trafikflyget. Vi vill understryka vikten av att svenska flygbolag får möjligheter att konkurrera på lika villkor med utländska flygbolag när avregleringen är genomförd. Detta gäller naturligt vis också systemet för inrikestrafiken. Nuvarande system för koncessioner inom inrikesflyget innebär företrädesrätt för SAS och Linjeflyg och är i praktiken därmed diskriminerande för andra flygbolag, som kan nekas inträde också på de linjer som SAS och Linjeflyg av något skäl inte vill trafikera. Detta leder till ett i och för sig effektivt system, med en knutpunkt i Stockholm, men också till outvecklade direktförbindelser till andra destinationer. Vi i folkpartiet anser att de enskilda operatörerna själva skall avgöra vilka linjer som skall trafikeras, med hänsyn till marknadens krav och efterfrågan. De skall också själva avgöra vad som är en acceptabel lönsamhetsnivå och kunna erbjuda de förbindelser som efterfrågas. Då kan också regionalflyg utvecklas, vilket är till fördel för många orter som i dag är mer eller mindre utestängda därför att de i praktiken inte kan anslutas till ett s.k. nav — ett slags stationer för flygtrafiken. Folkpartiet anser därför att nuvarande koncessionssystem bör förändras i takt med att gällande avtal löper ut. Herr talman! Jag vill till slut särskilt uppmärksamma kammaren på en fråga som är mycket viktig för hela landet. Det har kommit att låta som om den är viktig endast för Stockholm. Det gäller anläggandet av en tredje landningsbana på Arlanda. Bristen på bankapacitet på Arlanda är redan akut. Många orter ute i landet känner av detta genom att det är svårt att få lämpliga landningstider, och i några fall kan man inte få några landningstider alls under dagtid. Detta är naturligtvis mycket otillfredsställande. En tredje landningsbana, som ingår i luftfartsverkets investeringsprogram, bör därför kunna komma till stånd. Jag vill understryka att anläggandet av en bana bör ges högsta prioritet och att arbetena med banan bör påbörjas omgående. Vi är alla beroende av att flygmöjligheterna på Arlanda kan byggas ut i takt med den efterfrågan som gör sig gällande inom flygbranschen. Herr talman! Jag vill med tanke på detta yrka bifall till reservation 20, som vi kommer att begära votering till förmån för. Av vad jag tidigare har sagt framgår också att vi i folkpartiet står bakom de övriga reservationer i betänkandet som vårt parti har undertecknat.

Herr talman! Flyget spelar en allt viktigare roll i vårt kommunikationssystem. Liksom vid all masskommunikation är säkerheten en mycket viktig fråga. Under det senaste året har luftfartsinspektionens förmåga och vilja att göra allt för att höja och bevaka flygsäkerheten ifrågasatts från olika håll. Senast var det Svensk pilotförening som på en lång rad punkter anförde kritik. Det får inte finnas minsta tvivel om att luftfartsinspektionen gör allt för att flygpassagerare skall kunna känna trygghet. Som passagerare kan man ju inte aktivt påverka säkerheten på annat sätt än genom att för egen del noga följa de givna anvisningarna. Den övergripande säkerheten måste vara ett resultat av regler och kontroll av att reglerna följs. Den fråga man i dag ställer sig är om den omorganisation av luftfartsverket som skedde 1984 och som innebar en avgränsning inom verket mellan de rörelsedrivande funktionerna och myndighetsfunktionerna var tillräcklig. Båda områdena kräver helhjärtade satsningar. Men framför allt får det inte finnas minsta risk att det tas affärsrörelsehänsyn då säkerheten skall hävdas. Från centerpartiets sida kommer vi att följa den här frågan mycket noga och, om tveksamheten kvarstår, senast under allmänna motionstiden nästa år återkomma med förslag. Herr talman! Sedan en tid är bestämmelserna i luftfartslagen så utformade att luftfartsverket skall göra en trafikpolitisk prövning av kommunala flygplatsprojekt. I reservation nr 5, som stöds av centerpartiet, föreslås att den aktuella bestämmelsen skall upphävas. Skälet är den begränsning av den kommunala bestämmanderätten som bestämmelsen innebär. När det gäller att göra en trafikpolitisk prövning av projekt där kommunerna själva får stå för kostnaderna är kommunerna bäst lämpade. Annorlunda förhåller det sig givetvis om det handlar om statliga flygplatser som skall byggas eller förändras. Regioners och kommuners möjligheter att hävda sig i konkurrensen får inte vara beroende av myndighetsprövning av det slag som det här är fråga om. Däremot är det givetvis viktigt och riktigt att flygplatsprojekt noga prövas ur miljösynpunkt. Det bästa sättet att begränsa flygets utveckling är en rejäl satsning på snabba och bekväma tågförbindelser. Därmed minskar på ett naturligt sätt behovet av flygplatsutbyggnader. Men det är något helt annat än myndighetskontroll. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5. På Arlanda flygplats har man numera stora kapacitetsproblem. De två landningsbanorna räcker inte till, med väntetider i luften och på marken som följd. Inte minst ur miljösynpunkt är detta otillfredsställande. Därför är den utbyggnad som nu planeras, med en tredje bana, nödvändig. I reservation 13 föreslår centerpartiet att utvecklingen av alternativ till Arlanda som nav i flygtrafiken skall stimuleras. Detta bör ske i samband med koncessionsgivning och på annat sätt. Det torde vara lämpligt med ett eller två alternativ i Mellansverige och ett i Norrland. Under högtrafiktid skulle en sådan utveckling utgöra en bra avlastning för Arlanda. Vilka flygplatser som är lämpliga för att fungera som alternativa nav bör flygföretagen och ytterst marknaden avgöra. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 13.

Herr talman! Luftfartsverket planerar för en mycket stor utbyggnad och utökning av flygtrafiken. Regeringen plus socialdemokrater, folkoch centerpartister i trafikutskottet ställer upp på en sådan politik. Det innebär att samtliga dessa partier accepterar att inrikesflyget ökar med minst 70 96 fram till år 2000 och att utrikesflyget fördubblas fram till dess, trots att alla vet att klimatförändringar väntar om ingen drastisk förändring i miljöoch trafikpolitiken sker snabbt. Principen att först bygga ut kraftigt innan en nedtrappning kan börja, den känner vi alltför väl från era manövrer kring kärnkraften och energin. Mångordiga brasklappar i TU-betänkandet om att ni också vill värna om miljön, men inte ännu, är inte trovärdiga med en sådan traditionell låt-gåuppfattning som ni står för. I betänkandet finns en hänvisning till att luftfartsverket redan för två år sedan fick regeringens uppdrag att utarbeta för slag som kan minska flygets farliga utsläpp. Enligt min mening avslöjar dessa meningar vad det verkligen handlar om. Luftfartsverket, som skulle samråda med naturvårdsverket, har haft två år på sig men hade när betänkandet undertecknades ännu inte presenterat något förslag. Vad naturvårdsverket anser om flygtrafiken och utsläppen det vet vi. Hittills har verket motsatt sig luftfartsverkets expansionsplaner. Landvetter är ett verkligt testfall som visar dels på motsättningarna mellan miljökrav och ökad miljöförstöring, dels att regeringen ganska snart måste visa på vems sida den står i trafikpolitiken. Det räcker inte att hänvisa till att regeringen valåret 1991 skall komma med en proposition om trafiken och miljön. Läget är akut. Jag menar att man skulle ha presenterat förslag redan nu. Vpk kräver en helt annan utveckling. Vägtrafikinstitutet har visat att inrikesflyget räknat per personkilometer kräver tio gånger mer energi än ett eltåg. Trafikforskaren Bo Persson har för Naturskyddsföreningens räkning jämfört en normal flygning mellan Stockholm och Göteborg med SJs planerade snabbtåg och funnit att flyget i detta fall förbrukar sex gånger så mycket energi som snabbtåget. Vpk anser att detta är siffror som talar för sig själva. Både kväveoxidutsläppen och koldioxidutsläppen är samtidigt mycket allvarliga och har hittills inte kunnat åtgärdas på ett riktigt sätt. Ett annat problem som har med flyget att göra och som enligt vpk har diskuterats alldeles för litet är det förhållandet att ungefär 50 000 personer i detta land dagligen störs av flygbuller. Visserligen är talen för järnvägstrafik: 110 000, och vägtrafik, 3 000 000, betydligt större, men flygbullret har en avsevärt högre ljudnivå och närmar sig ofta smärtgränsen. Jag har fört flera debatter här i kammaren om just detta problem. Inte heller där har regeringen kunnat presentera några bra förslag. Luftfartsverket är den myndighet som ansvarar för den civila luftfarten. I bil.

I den stora trafikpolitiska propositionen uppgavs att bekymren var stora för luftfarten. Där skriver regeringen beträffande lönsamheten: ”Trots lägre kostnader för pilotlöner, vanligtvis avsaknad av kabinpersonal och lägre luftfartsavgifter ger den ändå relativt höga kostnader per passagerarkilometer” — detta gällde en alldeles speciell del av luftfarten. ”Orsaken ligger bl.a. i relativt korta flygsträckor och att den största delen av kostnaderna uppstår i samband med start och landning. Eftersom resandeströmmarna på sekundärlinjerna är små och i hög grad utgörs av tjänsteresor tenderar efterfrågans tidsvariationer att bli uttalade. De förekommande mindre flygplansstorlekarna begränsar samtidigt möjligheten att tillämpa system för prisdifferentiering.” Nu talar alla de borgerliga partierna, men tyvärr också socialdemokraterna, om att konkurrensen måste öka ytterligare. För bara några dagar sedan presenterades ett delbetänkande av en utredning som säger att det blir billigare att flyga med fri konkurrens. Visserligen kan det bli besvärligt för en del bolag, men detta är i vilket fall som helst någonting som man tydligen förordar. Uppenbarligen är det också bra att flyget skall bli billigare, vilket ju borde strida emot alla miljöpropåer som har funnits. Efter olyckan i Oskarshamn har flygsäkerheten kunnat diskuteras på ett annat sätt än tidigare. Om man studerar vad som har hänt i länder där den s.k. fria konkurrensen har blivit ännu mer fri med hjälp av avregleringar osv.:, framkommer en del saker som kanske borde utgöra varnande exempel för dem som här, enligt min mening ganska oreflekterat, pläderar för ett liknande system här i Sverige. Undersökningar har gjorts i bl.a. USA om effekterna av ökad konkurrens och avreglering på luftfartens område. Enligt en specialstudie beställd av det svenska finansdepartementet till långtidsutredningen visar de amerikanska erfarenheterna bl.a. att de nya företagen med oorganiserad arbetskraft och därmed lägre lönekostnader än de etablerade företagen haft framgång. Vidare har den ökade konkurrensen medfört att flygföretagen har tvingats kritiskt granska samtliga kostnadsposter. Man räknar med att kostnaderna har minskat med 25 90. Lägre lönekostnader är en av orsakerna, en annan är lägre kapitalkostnader genom att flygplansflottans medelålder ökat på grund av lägre investeringsbenägenhet. Så ser det ut i länder som har avreglerat såsom ni vill att man skall - göra i Sverige, Görel Bohlin. Ökad konkurrens, avregleringar och att följa efter USA är tydligen modellen. Men det är det inte om man värnar om en ökad säkerhet i flygtrafiken och inte heller om man värnar om miljön. Dessa intressen är helt klart oförenliga. Jag förstår inte att ni efter de senaste årens miljöoch trafikpolitiska debatt inte har insett detta. Hur skall ni få det hela att gå ihop? Och jag förstår inte hur regeringen och trafikutskottets socialdemokrater skall få det hela att.gå ihop. Några som har varit uppe i dagens debatt har nämnt att Svenska pilotföreningen vid en utfrågning i utskottet, som bl.a. skedde på min begäran, skulle ha tagit tillbaka de påtalanden som man i en skrivelse har gjort om brister i flygsäkerheten i Sverige. Detta är inte riktigt sant. Om man dessutom läser det svar som har avlämnats av luftfartsinspektionen på de anklagelser som Svenska pilotföreningen har riktat mot de stora bristerna i flygsäkerheten, finner man ju att det är där som de svepande formuleringarna finns. Inspektionen bemöter inte de konkreta fall. som Svenska pilotföreningen tar upp. Det är fruktansvärt att en sådan olycka som den i Oskarshamn skall behöva hända innan man kan få en rejäl debatt om trafiksäkerheten när det gäller flyget. Många människor var chockade då, i synnerhet de som var efterlevande anhöriga till de omkomna, men också många andra människor i Sverige som nästan dagligen tvingas flyga eller som flyger därför att det går snabbt osv. I samband med olyckan framkom en uppgift som det tidigare inte hade talats om i massmedia — för det var inte särskilt lukrativt att föra fram sådana uppgifter — nämligen att människor som vägde mer än det som ansågs normalt hade placerats fel i planet. När upplystes det öppet inför svenska flygresenärer att detta skulle kunna leda till en flygkatastrof? Inte någonsin, därför att oerhört stora summor står på spel när det gäller flygtrafiken. Flygbolagen gör naturligtvis allt för att denna typ av sanningar inte skall komma fram i ljuset. Jag är emellertid tacksam för att många fler än tidigare vågar ställa upp i denna debatt. Herr talman! Vi i vpk står naturligtvis bakom samtliga reservationer som vi ensamma eller tillsammans med andra partier har undertecknat. Jag vill emellertid endast yrka bifall till de reservationer som jag kommer att begära votering om, nämligen reservationerna 1, 4, 8, 15 och 19.

Herr talman! Så fick vi åter höra litanian från vänsterpartiet kommunisterna. Man ger sken av att vilja värna miljön, men i själva verket utdelar man ett hårt slag mot möjligheterna till utveckling i många delar av vårt land. Viola Claesson är väl van vid att ställa klass mot klass, men det är inte vår uppgift här i kammaren att ställa trafikslag mot trafikslag. Den är bl.a. att se till att så många delar som möjligt av vårt land erbjuds goda kommunikationer. Viola Claesson påstår att folkpartiet accepterar att flygtrafiken ökar med 70 Yo. Så är det ju inte, och så står det inte heller i handlingarna. Vi har ett ansvar att se till att infrastrukturen byggs ut i takt med den utveckling och efterfrågan som kan prognostiseras. Om sedan flygtrafiken kommer att klara sig i konkurrensen med andra trafikslag, som självklart skall ges samma goda förutsättningar, vet vi inte nu. Men en brist på utbyggnad av infrastruktur skall inte stoppa vare sig det ena eller det andra trafikslaget. Miljön skall visst värnas, Viola Claesson. Det är inte tal om att det inte skall ske ännu. Det borde naturligtvis ha skett för länge sedan, men självfallet skall det ske nu och framöver. Vi skall inte låta Viola Claesson stå oemotsagd när hon för fram sina orealistiska anspråk och ger dem prägeln av att de är det enda skyddet för miljön. Tvärtom kan vi inte under åberopande av miljöskyddet ta bort hela eller stora delar av trafiksektorer. Vi skall i stället föra fram krav som dessa och många andra verksamheter i samhället skall uppfylla. De gäller miljön och självklart säkerheten.

Herr talman! Låt mig först slå fast att flyget är ett kollektivtrafikmedel. Det är synnerligen viktigt för olika delar av vårt land och främst för människor som har långt till Arlanda och till världen utanför vårt land. Speciellt viktigt är flyget för de områden där tillväxten är dålig. Den utveckling av flyget som har skett i exempelvis Umeå har betytt mycket regionalt. Umeå har så att säga blivit ett nav uppe i Norrland. Hur skulle det se ut om man inte hade flyg från Vilhelmina, Arvidsjaur och Lycksele? Det skulle vara mycket negativt för dessa delar av landet. Flyget har alltså stor regionalpolitisk betydelse och stor betydelse för vårt lands möjligheter att konkurrera med andra länder. Det är också ett viktigt komplement till andra trafikslag. Herr talman! Jag anser inte att det kan påvisas att den avreglering som har skett i USA har lett till en lägre säkerhet. Det finns inga bevis för det. Luftfartsinspektionen bevakar flygsäkerheten i Sverige, och den är betydligt effektivare än på många andra håll i världen. Att det har framförts anmärkningar mot luftfartsinspektionen betyder att vi skall observera inspektionen på vad som måste förbättras. Det gäller också att skilja luftfartsinspektionen från luftfartsverket, så att inga misstankar om obehörigt lyssnande på verket skall uppstå. Avregleringen har redan påbörjats i Europa, och det är mycket viktigt att vi håller jämna steg med det övriga Europa. Annars förlorar vi mark till andra länders luftfart. De bolag som representerar Sverige, framför allt Scandinavian Airlines System, kommer alltså att förlora terräng i förhållande till andra flygbolag i världen.

Herr talman! Jag tycker det är litet lustigt att Görel Bohlin börjar diskutera regionalpolitik och flygets betydelse för tillväxten i vissa delar av landet. Jag förutsätter att hon menar den ekonomiska tillväxten, särskilt i de regioner som hittills har drabbats hårdast av den politik som regeringen, oftast tillsammans med de borgerliga partierna och då speciellt moderata samlingspartiet, har bedrivit. Det är inte mot flygtrafiken på Västerbotten eller Norrbotten som den största kritiken riktas när vi diskuterar inskränkningar i flygtrafiken för miljöns skull. Dessutom är det inte i de områdena som trafiken har ökat mest, Görel Bohlin och Anders Castberger. Var har flygtrafiken ökat mest? Jo, mellan Göteborg och Stockholm. Ökningen där är oerhört stor. Nu strider luftfartsverket med näbbar och klor för att naturvårdsverket inte skall få igenom sina krav, dvs. att frysa flygtrafiken och utsläppen på 1988 års nivå. Det är en fight mellan de båda verken. Det ena står på miljöns sida och det andra på flygbolagens sida. Så är det helt klart. Varifrån, Görel Bohlin, kommer påståendet att det inte har bevisats att flygtrafiksäkerheten har eftersatts i t.ex. USA, där man har avreglerat och där konkurrensen är stenhård mellan flygbolagen? Det är ju så det kapitalistiska systemet fungerar i den här typen av frågor. Nu skall vi avreglera i Sverige därför att Europa har gjort det. Europa i sin tur gjorde det därför att USA avreglerade. Det var alldeles nödvändigt för konkurrensens skull. Så kommer det alltid att låta. Flygkatastrofen i Oskarshamn visar vad som kan hända när man exempelvis drar in personal. Eller menar ni att det inte finns något samband mellan flygolyckan och att bolaget i fråga hade mindre personal än vad inrikesflyget i Sverige i allmänhet har? Varför hade man mindre personal? Och varför var personalen så stressad? Varför hann man inte kontrollera bagagets placering i flygplanet, vikten hos passagerarna osv.? Varför hade man inte uppmärksammats på att genomsnittsvikten hos flygpassagerare i landet hade ökat? Det finns en mängd brister som vi måste rätta till, och de gäller både säkerheten och miljöfrågorna.
Herr talman! Viola Claesson tar Landvetter som ett exempel på de flygplatser som kan uppvisa en stor ökning av flygtrafiken. Det finns fler sådana flygplatser, men låt oss gärna ta Landvetter som ett exempel. Vart har Viola Claessons intresse för kommunernas självbestämmande tagit vägen? Varför vill inte vänsterpartiet kommunisterna ställa upp på reservationen om att kommunerna skall själva få bestämma i exempelvis frågan om flygplatsernas utnyttjande, lokalisering, byggande, ombyggande eller utbyggande? Jo, det beror nog på att Viola Claesson och hennes vpk misstänker att kommunerna faktiskt vill bygga ut flyget. Det vågar inte Viola Claesson låta dem göra.
Herr talman! När vi för några år sedan förde våra trafikdebatter förespråkade vpk en utbyggnad av kommunikationerna inkl. luftfarten. Det var framför allt regionalpolitiska motiv som låg bakom det. Man förespråkade också en utbyggnad av vägsystemen. I dagens debatt talar Viola Claesson mot bilar, mot vägar och mot luftfart — allt sådant som gör det lättare för dem som har långa sträckor att färdas, dvs. de som har långt både till sitt arbete och till centrala punkter i landet. Vad beträffar Göteborg och Stockholm är det min uppfattning att det är efterfrågan som skall styra de nya kommunikationsmedel som kommer till. Här kommer snabbtåg, och de snabbtågen kommer precis som i vissa fall flyglinjer att erbjuda konkurrens. Det är efterfrågan som skall styra. Konkurrens är nyttigt, i och med den får vi lägre priser och också en bättre kvalitet. Kvalitet är nämligen också ett konkurrensmedel. Enligt vpk vet vpk bäst i alla avseenden, och vpk vill styra och ställa och förbjuda. Det är tydligen modellen! Vad beträffar Oskarshamnsolyckan var det i det fallet fråga om speciella omständigheter. Jag kan tala om för Viola Claesson att det faktum att det rumänska flygbolaget har så dåliga flygplan och så dålig säkerhet beror på att man i det kommunistiskt styrda Rumänien inte hade tillräcklig kontroll av personal och materiel. Det har vi i Sverige. Det rumänska bolaget, som har tappat både dörrar och inredning på Arlanda flygplats, har åtagit sig att hålla samma standard som den ICAO och IATA har bestämt sig för att hålla, men bolaget har ändå inte gjort det. Det är det system Viola Claesson förespråkar som är orsaken till att det inte fungerar.

Herr talman! Det blir bara värre och värre, Görel Bohlin! Görel Bohlin nämnde Oskarshamnsolyckan, och sedan flög hon direkt till Rumänien. Jag ville diskutera Oskarshamnsolyckan, och Görel Bohlin talar om en tappad dörr som, i alla fall halvvägs, ledde till en katastrof i Rumänien. Jag tycker att vi här skall diskutera det svenska flyget, men när man talar om avreglering efter modell USA och det som EG nu kräver, måste man ju titta på de exempel som har med avreglering att göra. Rumänien hade helt andra problem, som väl inte har undgått någon. Det var en katastrofal regim, där ingenting torde ha fungerat ordentligt. Men det finns väl andra exempel som vi borde se på för att dra paralleller till Sverige och vad som är aktuellt här i dag. Jag vill upplysa Anders Castberger om att det i betänkandet uttryckligen står att utskottet, precis som regeringen har gjort, säger ja till de riktlinjer som luftfartsverket har dragit upp fram till år 1992/93. De riktlinjerna bygger på prognoser med en årlig trafikökning som leder till mellan 70 och 80 pro cents ökning av inrikesflyget fram till år 2000. Läs noga i betänkandet vad det är ni har undertecknat! Det är precis vad det handlar om. Flyget har ökat allra kraftigast i omfattning på linjen mellan Göteborg och Stockholm. Jag tror inte, Görel Bohlin, att den ekonomiska tillväxten eller tillväxten i fråga om arbetstillfällen i Västerbotten och Norrbotten ökar genom den politiken. Att trafiken har ökat där finns det emellertid inte något tvivel om. När vi ställer krav på inskränkningar i flygtrafiken till fördel för miljövänliga snabbtåg och elektrifierade tåg över huvud taget handlar det inte om att skära ned på flyget i de områden där det naturligtvis under lång tid kommer att vara ett nödvändigt inslag. Vi har aldrig påstått att man skulle göra sådana inskränkningar. Vi säger, tillsammans med miljöpartiet, i motioner och reservationer att man skall minska flygets omfattning först och främst där det finns alternativ som är miljövänligare. Göteborg och Stockholm är ett sådant exempel. Tänka sig att den konkurrensutredning som har kommit på att det första snabbtåget som startar i Sverige på sträckan mellan Göteborg och Stockholm kan bli litet farligt för flyget! Man talar nu om att biljettpriserna för resor med flyg mellan Göteborg och Stockholm skall kunna sänkas med 160 kr. Är det att främja rätt del av landet, Görel Bohlin? Eller är det att främja miljön? Här är det inte förbud som behövs, utan vad som behövs är en strukturomvandling av hela trafikpolitiken för miljöns och säkerhetens skull.

Herr talman! Sverige behöver en ny luftfartspolitik, det borde man ha blivit övertygad om genom att lyssna till debatten som föregick mitt anförande. Sverige behöver en ny luftfartspolitik som tar ansvar för trafikens samhällskostnader på ett nytt sätt, som tar ansvar för trafikens miljöpåverkan och som tar ansvar för energianvändningen i samhället. Flyg är det i särklass mest energislösande trafikslaget. För att utföra samma persontransport kostar flyget 5-10 gånger mer energi än järnvägen eller 2-3 gånger mer än vad bilen skulle kosta. Flyget drivs dessutom av fossila bränslen, som människosläktet snabbt förslösar. En enig riksdag har vid ett flertal tillfällen uttalat att energianvändningen skall effektiviseras och att användningen av ändliga, fossila energiråvaror skall minskas. Ökad luftfart motverkar starkt dessa strävanden, såväl genom att tillskapa ny trafik som genom att ta trafik som annars skulle gå på järnväg. Luftfarten har ökat mycket kraftigt under hela 80-talet, och i det här aktuella betänkandet från trafikutskottet räknar man med en fortsatt kraftig ökning. Luftfartsverkets investeringsramar har alltså anpassats till en kraftig ökning av flygtrafiken, trots att en sådan ökning uppenbarligen står i direkt strid med riksdagens energipolitiska målsättningar. Flyget är också starkt miljöstörande och miljöförstörande. I förhållande till utfört transportarbete ger flyget upphov till stora utsläpp av kväveoxider, kolväten, koldioxid, osv. Riksdagen har antagit miljömål för åtminstone kväveoxider, kolväten och koldioxid, som innebär antingen en kraftig minskning av gasutsläppen eller åtminstone, som i fallet koldioxid, att utsläppen inte skall få öka. Det finns, som ni vet, en rad andra miljöproblem: buller, glykol, urea, lukt och ozonbildning runt flygplatserna. Den ökning av flygtrafiken som moderaterna, folkpartiet och centern har talat för och som, förmodar jag, även socialdemokraterna i nästa anförande kommer att plädera för, innebär att de vill undanta flygtrafiken från åtminstone de här miljökraven. Luftfarten skall enligt dessa partier inte alls minska sina utsläpp av kväveoxider, detta trots att de totala utsläppen, enligt regeringen, skall minskas med minst 50 96 under 90-talet. Luftfarten skall tillåtas öka sina koldioxidutsläpp kraftigt, trots att en majoritet av riksdagens partier nyligen har bedyrat att koldioxidutsläppen i landet absolut inte får öka. Herr talman! Jag anklagar centern, folkpartiet och moderaterna för att hyckla i frågan om koldioxidutsläppen. Ni ljuger när ni säger att ni inte vill öka koldioxidutsläppen, eftersom det ni föreslår och aktivt driver i trafikpolitiken är kraftigt ökade utsläpp av koldioxid från såväl flygsom vägtrafik. Ni är också direkt delansvariga för att 1988 års beslut att inte öka koldioxidutsläppen i praktiken inte har fullföljts, eftersom ni har bidragit till att öka trafikens utsläpp av koldioxid. Häromdagen lämnade luftfartsverket till koncessionsnämnden för miljöskydd in sin ansökan om att få bygga en tredje startoch landningsbana på Arlanda. Skälet till ansökan är att luftfartsverket vill verka för en kraftigt ökad flygtrafik. Enligt ansökan kommer kväveoxidutsläppen vid flygplatsen att öka med över 100 96, från 666 ton per år 1988 till 1440 ton per år 2004. Det betyder sannolikt att utsläppen från flyget, på hög höjd och på låg höjd, runt om överallt ökar med minst 100 96 även i övriga landet, eftersom praktiskt taget all flygtrafik går över Arlanda. Vi säger därför nej till den tredje landningsbanan på Arlanda, liksom vi säger nej till motsvarande flygplatsutbyggnader runt om i landet. Här måste man i stället satsa på miljövänligare alternativ, och sådana finns ju till hands. Snabbtågen är väl det som ligger närmast till hands just nu. Jag måste fråga: Kan socialdemokraternas Sven-Gösta Signell, som strax skall hålla sitt anförande, förklara hur detta går ihop med riksdagens beslut att kväveoxidutsläppen skall minskas med 30 96 till år 1995 och med regeringens beslut att kväveoxidutsläppen skall minskas med 50 96 under resten av 90-talet? Vilken sektor i samhället skall minska sina utsläpp så kraftigt att det kompenserar för såväl flygtrafikens ökning som dess nuvarande andel av utsläppen? Är det privatbilismen? Är det sjöfarten? Är det lastbilstrafiken? Det vore av stort värde för den fortsatta debatten om socialdemokraterna äntligen kunde avslöja hur de får en starkt ökande flygtrafik att gå ihop med en stark minskning av kväveoxidutsläppen. Om jag skall vara ärlig, tror jag inte att jag får något svar på den frågan. Socialdemokraternas miljöoch trafikpolitik har aldrig hängt ihop, och det finns ingen anledning att tro att det skulle ske något under i just den här debatten. Vi har från miljöpartiet de gröna lagt fram ganska fylliga och heltäckande förslag om hur vi borde kunna lösa trafikens energioch miljöproblem — ur vår synpunkt. Luftfarten är i dag alltför omfattande. Luftfartstrafiken kan till väsentlig del överföras till järnväg. I takt med att snabbtågen byggs ut blir tidsförlusterna mindre eller obefintliga om man jämför järnväg och flyg. Vi kan därför på vissa sträckor förvänta oss en ökad konkurrens mellan järnväg och flyg till järnvägens fördel. När flygplatser får trafiktillstånd, byggs ut eller nyanläggs bör de utsättas för en trafikoch miljöprövning som är mer omfattande och där man tar hänsyn till att det t.ex. skulle vara bättre att i stället satsa pengarna på järnväg. Dagens prövning enligt miljöskyddslagen är nog bra, men den är alltför snävt miljöskyddsinriktad. Man bör ta ett större sammanhållet grepp över hela trafikoch miljösituationen när man prövar flygplatsutbyggnaderna. Trafiktillstånd för flyg bör inte ges för linjefart på kortare avstånd där järnvägen kan fylla i stort sett samma trafikala behov. Ur samhällsekonomisk och miljömässig synpunkt vinner vi alla på att i sådana lägen helt avstå från flyg till förmån för järnväg. Ibland kan alternativet till en flygresa vara att inte resa. I stället blir det kanske ett telefonsammanträde eller några brev. Det behöver inte betyda att en viss arbetsuppgift har blivit sämre utförd, snarare annorlunda utförd. För den enskilde, eller ännu oftare för företaget eller myndigheten, spelar det mindre roll. Men för samhällsekonomin kan skillnaden vara enorm. Uteblir flygresan slipper vi en betydande energiförbrukning och stora utsläpp av miljöoch hälsofarliga ämnen. Herr talman! Miljöpartiet de gröna står bakom 10 av de 28 reservationer som finns fogade till betänkandet. Jag kommer här enbart att yrka bifall till de reservationer som jag tänker begära votering på. Självfallet står miljöpartiet bakom alla de reservationer där miljöpartiet står med. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 6, 21 och 26.
Herr talman! Roy Ottosson och miljöpartiet anklagar bl.a. folkpartiet för att hyckla när det gäller att uppfylla koldioxidmålet. Jag tillbakavisar självfallet detta påstående med skärpa. Miljöpartiet vet mycket väl att det är den förtida avvecklingen av kärnkraften som lägger sin mörka skugga över landet och hotar koldioxidmålet. Visst behöver Sverige en ny luftfartspolitik, och det är precis vad folkpartiet under en lång tid har föreslagit. Det skulle leda till en ökad effektivitet i samhället, eftersom det handlar om snabba transporter. Det behövs en ökad konkurrens inom flygsektorn för att den skall effektiviseras. Det behövs en ökad konkurrens mellan olika trafikslag. Det är bra att man använder högteknologi och snabbtåg för att skapa ett utbud och en möjlighet för alla att välja. Varje trafikslag skall självfallet uppfylla bl.a. de miljökrav, energikrav och säkerhetskrav som ställs. Om något trafikslag inte uppfyller kraven, skall det inte avskaffas. Ansvariga myndigheter skall följa upp att kraven efterlevs och se till att de som är skyldiga till brott mot bestämmelserna straffas och inte längre får bedriva sin verksamhet. Det är inte verksamheten som sådan det är fel på.
Herr talman! Även jag vill påminna om vad det skulle betyda om man kom överens om att behålla kärnkraften till dess att de kärnkraftverk som nu finns har tjänat ut. Det skulle innebära en avsevärd besparing i form av minskade luftföroreningar, och inte minst betyder det mycket för att minska koldioxidutsläppen. Vi kräver att det skall byggas en järnväg till Arlanda för att möta en ökad trafik. Om man bygger en järnväg till Arlanda, hindrar man en trafikökning på den stora motorvägen ut till Arlanda. Det leder till en minskning av biltrafiken, och därmed bromsar man ökningen av föroreningarna. Enligt en utredning som luftfartsverket nu har gjort angående föroreningarna från Arlanda sker ett luftföroreningsutsläpp motsvarande tätortstrafik. Det är givet att man skall hålla ögonen på detta. Det är viktigt att man förbättrar motorer och i tid beställer nya flygplan med bättre motorer för att på detta sätt bromsa ökningen av luftföroreningarna. Men det är då inte minst viktigt, Roy Ottosson, att vi har internationella överenskommelser. Vi kan inte styra hur motorerna är utformade i andra plan än våra egna.

Herr talman! Koldioxidutsläppen från flyget ökar mycket snabbt. Om nu folkpartiet och moderaterna accepterar detta, och samtidigt kräver att koldioxidutsläppen totalt sett inte skall ökas, måste ni tala om hur man skall minska koldioxidutsläppen någon annanstans i samhället för att kompensera detta. Det har ni inte gjort. Däremot finns det en rad miljöutredningar som har visat att just flyget är knäckfrågan när det gäller att miljöanpassa trafiken framöver, även innan kärnkraftsavvecklingen kommer i gång. Det finns ingen anledning att blanda in den frågan. Det är bara att krypa undan. Ni måste faktiskt kunna svara på var någonstans koldioxidutsläppen skall minskas för att kompensera för den ökande flygtrafiken. Ni har redan varit med om att spräcka taket, eller hur?
Herr talman! Roy Ottosson vänder litet grand på resonemanget. Men faktum är att hur mycket Roy Ottosson än påstår något annat, känner människorna i stugorna hur den förtida avvecklingen av kärnkraften hotar standarden. Än värre är att den faktiskt hotar koldioxidmålet. En sådan oeftertänksam politik som miljöpartiet står bakom leder bl.a. till krav på att trafiksektorn skall bära hela koldioxidminskningen. Så kan vi inte hantera de stora samhällspolitiska frågorna. Det är förvisso så att också utsläppen från flyget ökar. Men Roy Ottosson undviker mycket skickligt att tala om vad det innebär i absoluta tal. Detta skall sedan jämföras med de tal det blir fråga om vid den förtida avvecklingen av kärnkraften. Roy Ottosson sade också inledningsvis att tillstånd inte skall ges till flyglinjer i vissa fall, bl.a. när det finns en fullgod ersättning i form av t.ex. tåg. Vem avgör om det är en fullgod ersättning? Är det miljöpartiet som avgör detta för varje människa, eller är det möjligen, vilket är ännu värre, vänsterpartiet kommunisterna som skall göra detta i miljöpartiets tankevärld? Vi kan inte hantera människor och människors val av transportmedel på det viset. Efterfrågan är naturligtvis olika för olika människor, olika uppdrag och olika ändamål. Det styr och kommer att styra efterfrågan på flygtrafik. Det ligger inte något slags spänning i att flyga, utan det gör man för att mycket snabbt komma till den plats man avser att komma till. I sådana fall konkurrerar naturligtvis flyget framgångsrikt. Vi har en uppgift i att låta olika trafikslag konkurrera med varandra.
Herr talman! Roy Ottossons inlägg bevisar vilken övertro man tycks ha på politikers förmåga att reglera, styra och ställa. Det är naturligtvis mycket bättre enligt miljöpartiet än om enskilda människor får välja. Om inte kärnkraften får vara kvar, skall den ersättas med andra energislag. Vad ger olja och kol för utsläpp i Roy Ottossons samhälle? Ett konstruktivt förslag är att motorer med bättre förbränning också ger lägre utsläpp — som jag nämnde i mitt förra inlägg. Det är också möjligt att på flygplatserna åtgärda en hel del av miljöförstöringen på grund av luftföroreningar som förekommer t.ex. vid tankning av flygplan. Det går att göra mycket på flygplatserna, och då är det närmast marken. Inte minst de internationella överenskommelserna är en förutsättning för att vi skall klara kraven på sänkta halter.

Herr talman! Jag konstaterar att moderaterna och folkpartiet har släppt sitt krav på koldioxidtak. Det är vad ni i praktiken har sagt nu. Ni tror fel om ni tror att en uppskjuten kärnkraftsavveckling som skall börja om fem år kan rädda er politik på den punkten. Jag tror faktiskt att hela svenska folket begriper det, även om ni inte själva gör det. Det är riktigt, Anders Castberger, att jag inte kan ange exakta siffror på hur stor koldioxidökningen blir med en tredje landningsbana och den kraftiga flygtrafikökning som hänger ihop med den. Det beror på att det inte finns angivet i ansökningshandlingarna. Hade siffrorna funnits med där, hade jag kunnat tala om dem. Men jag kan tala om hur mycket det är när det gäller kväveoxid. Där var det mer än en fördubbling. Det är säkert fråga om liknande siffror för koldioxid. Det finns i och för sig andra bedömningar för hur stor koldioxidökningen kommer att bli på grund av flyget. Om man ser på t.ex. miljöavgiftsutredningens analyser är det fråga om så pass mycket att koldioxidtaket inte kommer att klaras — trots att miljöskatterna och avgifterna läggs på. Det finns all anledning för både moderater och folkpartister att oroa sig över detta — om ni nu har för avsikt att driva frågan om koldioxid eller har för avsikt att fortsätta att hyckla.

Herr talman! Sven-Gösta Signell målade en ljus bild av flyget och dess utveckling i Sverige under de senaste åren. Det är en delvis riktig bild, även om socialdemokraterna tyvärr inte tar miljöproblemen i samband med flyget på allvar. ”Finlir” med miljöavgift på flyg som kan ge en styreffekt och dessutom ge resurser till åtgärder för att just förbättra miljön är inget för en sönderadministrerande socialdemokrati. Nej, pang på med en skatt i stället. Snabbt in med pengarna i statskassan. Men frågan som vi andra måste ställa oss är ju: Blir det en effektiv miljöförbättring av dessa åtgärder? Jag påtalade detta tidigare i mitt inledningsanförande, och svaret är dess värre: nej. Det råkar bli en miljöeffekt, men icke alls en sådan som kunde ha uppnåtts med ett annat sätt att se på dessa frågor. Nog håller socialdemokraterna fast vid gällande principer alltid. En stel och dogmatisk politik verkar vara framtiden. Här har ju konkurrensutredningen faktiskt föreslagit ganska långtgående avregleringar. Detta skulle kunna prövas av riksdagen nu, men det tillåter inte socialdemokraterna. Varför är det fel, Sven-Gösta Signell, att staten skulle sälja sina aktier i SAS? Tror socialdemokraterna att SAS fortfarande behöver statligt stöd? Varför är det fel att slopa konkurrensen på fler inrikeslinjer, åtminstone där SAS och Linjeflyg inte vill trafikera? Är det inte så, Sven-Gösta Signell, att SAS i själva verket vill ha en snabb avreglering, för att det skall bli tillåtet att konkurrera? Vad är svaret från socialdemokraterna på dessa frågor? Varför är det fel att slopa koncessionen på utrikeslinjerna? Skulle det hota den svenska pärlan i flygtrafiken, SAS? Nej, i så fall har vi en mycket liten tro på SAS konkurrensförmåga. Vår tro är att den är stor. Skulle den inte vara det, får SAS bättra sig. Om man inte kan konkurrera, har inte SAS något större existensberättigande, Herr talman! Avslutningsvis tyckte jag mig höra positiva tongångar om den tredje landningsbanan på Arlanda, men sedan blev det just ingenting i Sven-Gösta Signells version. Varför kan då socialdemokraterna inte ställa upp på det som ligger bakom vår reservation om en tredje landningsbana på Arlanda? Är den inte angelägen? Är det inte angeläget att arbetet sätts i gång så snart som möjligt? Är inte detta en fråga för hela Sverige och dess möjligheter att få landningstider på Arlanda?

Herr talman! Precis som Anders Castberger tycker jag inte att Sven-Gösta Signell fullföljer tankegångarna, Man sitter och väntar och tror att det skall komma någonting som man kan ta fasta på eller som är ett svar på några av de frågor jag m.fl. tidigare har ställt — och ställt även i kväll. När Sven-Gösta Signell nämnde ordet ”handlingskraft” i början av sitt anförande tänkte jag att nu kommer det någonting som har med miljön att göra — någonting resolut och rejält som innebär att ingen socialdemokrat eller någon annan person kommer att stå här igen om tio år och säga att flygtrafiken ytterligare en gång har fördubblats under det gångna decenniet. I det läget kommer vi alla att vara halvkvävda och döende, om ett så miljöfarligt trafikslag som flyget nu får fortsätta att öka i omfattning. Sven-Gösta Signell tror väl inte att tekniken kommer att utvecklas så enormt att det inte blir några farliga utsläpp av kväveoxid, koldioxid och kolväte. Det har hittills visat sig att med den teknik som man har använt, och kommer att använda i ännu större omfattning, minskar man det ena utsläppet medan man ökar ett annat. Det har man ännu inte kommit till rätta med. Det är kanske ännu intressantare att försöka känna Sven-Gösta Signell på pulsen som socialdemokrat när det gäller inställningen till den fria konkurrensen. Jag tyckte att han gjorde alldeles rätt när han raljerade med det borgerliga partiet som har skrivit en reservation som inte behövs. Det gäller moderaterna. En mängd moderata reservationer har under de senaste åren gått igenom på löpande band, särskilt i trafikutskottet. Om det inte skrevs en reservation, överflödig eller inte, så skulle det inte finnas något att reservera sig emot. Det verkar ändå som om det finns vissa betänkligheter från Sven-Gösta Signells sida när det gäller den fria konkurrensen som kommer att bli ännu friare för flyget. Han hänvisar till en utredning som inte riktigt är klar. Det har dock kommit fram av utredningen, Sven-Gösta Signell, att man skulle kunna sänka priset på biljett för sträckan Stockholm-Göteborg med 160 kr. om konkurrensen släpps fri. En avreglering av flygmonopolet, som i dag gynnar SAS och Linjeflyg, kan på sikt hota de trafiksvaga och mindre lönsamma inrikeslinjerna. Konkurrensutredningen förordar tydligen ändå att konkurrensen skall släppas fri, därför att den t.ex. ger billigare flygbiljetter. Jag frågar då om Sven-Gösta Signell och socialdemokraterna ställer upp på detta. Kommer moderaterna att också få igenom den motionen, även om det innebär ännu mer flyg och ännu sämre miljö?

Herr talman! Om konkurrens sade Sven-Gösta Signell att det inte är något självändamål. Han hänvisade till den s.k. konkurrensutredningen. Mot slutet av den passusen sade Sven-Gösta Signell att den reservation som moderaterna lagt fram här är onödig och innan vi har sett resultatet av konkurrensutredningen håller vi fast vid våra principer och vår ståndpunkt. Då vill jag säga detsamma. Det är självklart att vi håller fast vid vår ståndpunkt innan vi har sett vad konkurrensutredningens förslag kan leda till för proposition. Detsamma gäller organisationsformerna. Det har riktats mycket stark kritik mot sammanblandningen av myndighetsfunktion och kommersiell verksamhet när det gäller luftfartsverket. Detta gäller inte minst luftfartsinspektionen. Jag är ganska säker på att Sven-Gösta Signell delar min betänksamhet. Jag väntar med spänning på hur vi nästa år skall bli bemötta när vi kommer att lägga fram en motion i samma ämne. Vi säger bestämt att den tredje banan måste byggas nu. Sven-Gösta Signell säger också i sitt anförande att det är kolossalt nödvändigt. Det är bra. Varför skulle vi då inte få bifall till vårt yrkande? Sven-Gösta Signell säger ju här att vi har samma uppfattning. När det gäller miljön och den tredje banans betydelse för miljön är det väl självklart att det är bättre att man färdas 60 mil med flyg än med bil. Det är ganska många som väljer 60 mil med flyg. Då vinner man tid och skonar miljön. När det gäller Bromma och beslutet från 1983 medger jag att överflyttningen av inrikestrafiken blev en succé. Det kvarstår dock problem. Vi har tagit upp dem. Bromma fungerar avlastande på Arlanda, därför att dessa småflygplan, som jag nämnde i mitt anförande, utgör ett avsevärt hinder. Både på marken och i luften kräver de nämligen mer service och tid än de stora flygplanen gör. Därför borde Bromma vara kvar för att kunna samverka med Arlanda.

Herr talman! Sven-Gösta Signell presterade en lovsång till flyget och sade att luftfartspolitiken bara skall handla om att bygga bort alla eventuella hinder för en fortsatt expansion. Detta är ett aningslöst synsätt där man inte väger in konsekvenserna av dessa satsningar, där man inte tar hänsyn till samhällsekonomin totalt sett och där man inte bryr sig om vad som händer med atmosfärens kemiska sammansättning när det gäller de luftföroreningar som flyget ger upphov till. Det är litet tråkigt att man skall behöva lyssna till sådant. Det blev litet mera matnyttigt längre fram i Signells anförande, skulle man kanske kunna tycka. Han gick in på en diskussion om att man kan föra över flygresenärer till järnväg eller kanske t.o.m. onödiggöra en del flygresor genom att satsa mer på telefonmöten och annat. Han tog upp ett resonemang som gick ut på att om man lägger ner flygtrafiken så att flygresenärerna i stället tvingas köra bil om de nu måste resa, så blir det sämre. Det är helt riktigt. Det blir sämre, kanske inte direkt ur luftföroreningssynpunkt. Men ur trafiksäkerhetssynpunkt vore det katastrofalt. Därför kräver vi från miljöpartiet att man gör en samlad trafikoch miljöprövning av flygplatsprojekten, utbyggnad och nybyggnad. Detta skall göras för att man skall kunna flytta över trafiken till det mest miljövänliga alternativ som vi kan få fram. Själva grundidén är att man gör en analys först, så att man vet vad man sedan fattar för beslut och inte bara aningslöst trampar på. I detta sammanhang vill jag också påpeka att flygplatserna runt om i Sverige regelmässigt är starkt subventionerade. Det lär visst bara vara Arlanda som går ihop rent ekonomiskt. Flyget är skattemässigt gynnat med dessa subventioner runt om i landet. Det är en av förklaringarna till att det har ökat så kraftigt. Det har helt enkelt blåsts upp med konstlade medel. Det rimmar naturligtvis väldigt illa om socialdemokraterna, som säger att de skall bli ett miljöparti, bara accepterar detta. Jag ställde också en fråga till Signell som jag inte fick svar på och som jag nu vill upprepa. Enligt koncessionsansökan för den tredje banan på Arlanda kommer kväveoxidutsläppen från flyget att mer än fördubblas. Hur skall ni socialdemokrater få det att gå ihop med att kväveoxidutsläppen skall minskas med 30 9 till år 1995 och med 50 96 före år 2000?

Herr talman! När Sven-Gösta Signell skulle kritisera centerpartiet tog han upp en tio år gammal debatt. Jag skall avstå från att gå in i den. Jag har den inte helt present för mig. Men jag skall bemöta och gå in på några av de punkter som Sven-Gösta Signell tog upp. När det för det första gäller frågan om ”flygnav”, som vi behandlar i reservation nr 13, rör det sig om en miljöförbättrande åtgärd för Arlanda. Det handlar inte primärt om en utbyggnad, utan det handlar om att se till att man får det att fungera till dess att i varje fall den tredje banan kommer till stånd. Vi har inte gått emot detta, utan vi inser att det måste komma. Vidare vill centerpartiet inte genom förbud begränsa flyget. Däremot vill vi satsa på järnvägen. Vi tror nämligen att man genom att satsa ordentligt på järnvägen kan förkorta restiderna. Redan nu är det avsevärt bekvämare och på olika sätt komfortablare att åka tåg än att åka flyg. Det handlar ju bara om tiden, och satsningar är ju på gång. Jag menar att Sven-Gösta Signell har tolkat oss fel på den punkten. Vidare talar Sven-Gösta Signell om att det saknas förankring i verkligheten hos centerpartiet när det gäller reservation nr 5 och den trafikpolitiska prövningen. Jag vill påstå att verkligheten i väl så hög grad finns företrädd i centerpartiet och kanske i avsevärt högre grad ute i kommunerna än i de centrala verken. Jag påstår att det i kommuner och landsting finns tillräcklig kompetens för att pröva det lämpliga från trafikpolitisk synpunkt av att bygga eller bygga ut flygplatser som man själv får betala. Självfallet skall miljöprövning göras, men den trafikpolitiska prövningen kan man klara bra ute i kommunerna.

Herr talman! Sven-Gösta Signell svarar ju inte riktigt på mina frågor — nästan inte alls. Han försöker i stället tala som om jag hade sagt något helt annat än det jag sade. Jag beriktigade just den ljusa bild över flygets utveckling som Sven-Gösta Signell målade, och jag hade ju inga invändningar mot den beskrivningen heller. Men frågan är: Vill eller vill SAS inte bli befriat från det skydd som planpartierna vill behålla? Den frågan svarade inte Sven-Gösta Signell på. Nu har konkurrensutredningen kommit med sitt förslag — inte utan socialdemokratisk medverkan, såvitt jag har kunnat inhämta. Så säger Sven-Gösta Signell att man inte kan ta ställning till några tidningsuppgifter kring en utredning. Men då kan väl socialdemokraterna ta ställning till tunga, välavvägda motioner som handlar om konkurrensen inom luftfart och annan trafik. De står inte att finna i den opålitliga pressen utan i riksdagstrycket. Det kan ju Sven-Gösta Signell läsa. Där måste vartenda ord vara sanning om vad förslagen innebär. Men Sven-Gösta Signell skall faktiskt få en chans att ge ett svar på ett helt annat område också. Det handlar om huruvida man skall ha planekonomi eller inte. Varför tror inte socialdemokraterna på kommunernas kompetens att bestämma flygplatsutbyggnaderna, deras lokalisering och behoven av flygplatser? I socialdemokraternas plantänkande ryms tydligen inte den situationen att en kommun kommer fram till att det föreligger ett behov av flygtransporter om inte detta har förutsetts av centrala planeringsmyndigheter och centrala instanser. Sven-Gösta Signell, det är ju faktiskt så att miljöskatten, som socialdemokraterna införde, inte är någon miljöavgift. Det är något som stämmer med sann socialdemokratisk anda. När möjlighet ges och dörren öppnas, så pang på med en skatt bara och in med pengarna i statskassan, snabbt som bara den! Sedan råkar det kanske bli en miljöeffekt också. Den har tyvärr inte alls blivit den som den hade kunnat bli om denna avgift hade utformats som en miljöavgift i stället för som en miljöskatt. Men det motsatte sig socialdemokraterna. Effekten hade blivit betydligt bättre om medlen dessutom hade använts till att fortsättningsvis stödja miljöprojekt inom flygets område i stället för att pengarna skulle gå direkt in i statskassan. Då hade man fått en styrande effekt — ingen piska som Sven-Gösta Signell sade. Man hade också fått ett stöd till utveckling av nya och miljövänligare möjligheter att ta sig fram också i luften, alltså flygledes.

Herr talman! Apropå detta med konkurrens så var det faktiskt så för en liten stund sedan att Sven-Gösta Signell gjorde sig lustig över att vi moderater upprepade fjolårskrav om ökad konkurrens. Han avslutade sitt inlägg på den punkten med att säga att socialdemokraterna håller fast vid sin ståndpunkt tills de sett konkurrensutredningens förslag. Ja, det gör vi också! Vi håller fast vid vår ståndpunkt tills vi har sett de förslag som kommer. Beträffande den tredje banan på Arlanda säger Sven-Gösta Signell att man inte kan uttala sig så särskilt mycket i betänkandet, eftersom det nu pågår en utredning och eftersom koncessionsprövningen pågår. Därför kan socialdemokraterna inte ändra ståndpunkt, utan de håller fast vid tidigare ståndpunkt. Ja, det gör vi också, och vi väntar med spänning på hur det skall gå med koncessionsprövningen och vad som sedan kan hända. Samma sak gäller i fråga om SAS och privatisering och koncessioner. Socialdemokraterna håller fast vid tidigare ståndpunkter i avvaktan på vad som kan komma fram efter diverse utredningar. Och tills vidare får naturligtvis även vi göra det för att se vad utredningarna kommer fram till. Detta är självklart. Den miljöskatt som har diskuterats har diskuterats även i trafikutskottet. Vi moderater hade då ett önskemål om att det skulle vara en avgift. Vi motionerade om att denna avgift skulle gå tillbaka till luftfartssektorn för miljöförbättringar. Jag instämmer alltså i Anders Castbergers kritik i detta avseende, nämligen att det hade varit bättre om dessa pengar hade förts tillbaka till luftfartssektorn. Avgiften har dock en miljöeffekt, det skall jag medge, eftersom skatten minskar om motorerna förbättras.

Herr talman! Sven-Gösta Signell går inte närmare in på det som jag krävde en förklaring av i hans första inlägg, då han talade om handlingskraft. Vad bestod denna handlingskraft i? Om Sven-Gösta Signell anser att det är fel att säga att luftfartsverket inte bryr sig om en bättre miljö, så är ju den formella gången följande, vilket Sven-Gösta Signell mycket väl känner till, nämligen att luftfartsverket först lägger fram ett förslag till plan och riktlinjer för den kommande perioden. I det här fallet handlar det om en treårsperiod. Regeringen har sagt ja till detta förslag. Detta förslag innebär att man rustar för en utbyggnad av både flygplatser och flygtrafik som motsvarar den långsiktiga prognosen på en 70-procentig ökning av den inrikes flygtrafiken fram till år 2000. För Landvetter handlar det om 80 96. Sedan säger majoriteten i trafikutskottet, de borgerliga partierna och socialdemokraterna, precis samma sak som regeringen och luftfartsverket, nämligen att det är okej med en sådan stor ökning. Men, Sven-Gösta Signell, var finns då handlingskraften på socialdemokratiskt håll när det gäller att åtgärda alla de miljöproblem som uppstår vid en sådan enorm ökning av flyget? Läget är ju akut redan i dag beträffande de farliga utsläppen av kväveoxid, koldioxid och kolväten, för att bara nämna några av alla utsläpp som flyget står för. Vad händer med flygsäkerheten, Sven-Gösta Signell, när det sägs att det redan i dag råder trängsel i luftrummet i Europa, och även i Sverige, på samma sätt som det råder trängsel på flygplatserna? Jag förstår att detta är ett mycket känsligt ämne. Det är alltså ett akut problem i dag, och vi har sett exempel på vad som händer om man sedan tar ytterligare ett steg och tar till sig konkurrensutredningens förslag, vilket ju redan har publicerats. Det kan juinte vara bara jag som har sett det. Det är andra som debatterar det också. Tidningarna har ju redan redovisat det avregleringsförslag som konkurrensutredningen har lagt fram. Därför ställer jag följande fråga till Sven-Gösta Signell: Säger socialdemokraterna ja till förslaget om att flygtrafiken skall avregleras enligt mönster inom EG och i USA, och tar socialdemokraterna därmed risken att det blir en ännu sämre miljö och en ännu farligare trafik inom flyget?

Herr talman! Enligt luftfartsverkets koncessionsansökan kommer kväveoxidutsläppen vid Arlanda att öka från nuvarande 666 ton per år till 1 440 ton per år fram till år 2004. Samtidigt har riksdagen uttalat att kväveoxidut släppen skall minskas med 30 96. Regeringen har uttalat att dessa utsläpp skall minskas ytterligare, nämligen med 50 96 före år 2000. Hur hänger detta ihop? Det hänger inte alls ihop. Jag har frågat Sven-Gösta Signell hur dessa miljömål skall kunna klaras. Vilken annan del av samhället skall minska sina kväveoxidutsläpp? Är det processindustrin? Nej, processindustrin kan knappast minska sina utsläpp, då skulle den slås ut. Är det energisektorn, som redan har minskat sina utsläpp radikalt, eller är det någon annan del av trafiken som skall minska sina utsläpp? Trafiken står ju för 70 90 av de totala utsläppen av NO,, kväveoxider. Vilken del av trafiken skall minska sina utsläpp? Det vore bra att få svar på detta, så att vi kan få rätsida på den här debatten. Samma sak gäller egentligen även koldioxidutsläppen. Svaret som jag har fått av Sven-Gösta Signell är att det innebär en miljöförbättring att bygga en tredje bana på Arlanda och att alla dessa problem därmed skulle lösas. Men jag har ju refererat den ansökan som gäller tillstånd att bygga den tredje banan. Det visar sig då att det innebär ett stort problem för miljön. Jag begär faktiskt att vi får ett något så när vettigt svar, åtminstone en fingervisning om var minskningen skall ske. Är det privatbilismen, sjöfarten eller lastbilarna som skall minska sina utsläpp för att miljömålet skall klaras? Är det möjligen så att socialdemokraterna förbereder en reträtt från dessa miljömål, precis som de slår till reträtt när det gäller målet om koldioxidtaket? Jag kan i och för sig förstå detta, eftersom socialdemokraterna var emot detta när det infördes. Men kväveoxidmålet har ju ni själva fört fram och skrutit med internationellt. Detta måste ni därför kunna stå för. Jag kan tillägga att det är bra med miljöskatter på flyget. Vi borde ha samma miljöskatter i detta sammanhang som när det gäller privatbilismen. Detta borde även gälla internationellt flyg. Jag hoppas att Sven-Gösta Signell och övriga socialdemokrater skall kunna medverka till att ett sådant förslag tas fram framöver. Då kan vi kanske åtminstone minska ökningen av flygtrafiken för att kanske klara miljömålen på längre sikt, men det krävs krafttag. Det gäller att man inte bara klistrar på en dekal där det står miljö och sedan kallar sig för miljöparti. Det gäller att även ha en miljöpolitik.

Herr talman! Sven-Gösta Signell låtsas som om han inte har läst Svenska pilotföreningens skrivelse till trafikutskottet och vad föreningen över huvud taget har sagt i dessa frågor. Nu påstår han dessutom att det på något sätt skulle vara oförskämt eller ett sätt att missbruka våra möjligheter i trafikutskottet att diskutera en flygolycka som har ägt rum i Sverige och där flygsäkerheten i allra högsta grad måste diskuteras. Jag väckte en motion med anledning av olyckan. Jag gjorde det när de anhöriga till de omkomna själva hade tagit upp frågan — först då — och berättat vilken enormt svår tid de hade haft inte bara på grund av sorgen efter de omkomna anhöriga utan också därför att de helt var lämnade i sticket också när det gäller den hjälp som jag menar att de hade rätt att kräva av samhället. De fick sväva i osäkerhet om hur deras framtid skulle formas. Som sagt: Flygsäkerheten kommer att bli den stora frågan förutom miljön, så Sven Gösta Signell kan vara förvissad om det. Jag tog upp ett exempel ur en promemoria som den svenska socialdemokratiska regeringen själv har beställt. Finansdepartementet har beställt den från långtidsutredningen. Jag angav mycket noga varifrån skrivelsen kom. Där utgick man från amerikanska exempel på avreglering därför att det nu är aktuellt med avreglering. Nu får vi se — vi är mitt uppe i den debatten — vad som skall hända här i Sverige. Jag vädjar till Sven-Gösta Signell att inte ta riktigt så lättsinnigt på flygsäkerheten som han gör i fråga om miljön.
Herr talman! Jag har upprepade gånger ställt frågan till Sven-Gösta Signell hur man skall klara den egentligen ganska lågt satta målsättningen att minska kväveoxidutsläppen med 30 96, när man samtidigt mer än fördubblar kväveoxidutsläppen från flygtrafiken. Jag har inte fått svar på det. Det visar att just miljöfrågorna är knäckfrågor för trafikpolitiken. Miljöfrågorna är ingenting som man bara löser genom att man skaffar ny teknik och nya tekniska lösningar och tror att det ordnar sig. Miljöfrågorna gäller hela samhällsekonomin, hur vi utnyttjar naturresurserna, vad vi gör av dem, hur vi förändrar kemin i vår livsmiljö, i atmosfären, jorden och vattnet. Att vi förändrar kemin i atmosfären gör att vi dess värre får globala klimatförändringar. Flygtrafiken bidrar därmed en hel del. Socialdemokraterna kan aldrig bli ett miljöparti, aldrig någonsin om de inte börjar fundera i helt andra banor än ni gör i dag. Flygtrafiken måste minskas om vi skall klara målen. Det kan man enkelt räkna ut om man vill räkna. Vill man inte räkna vet man aldrig, och då kan man låtsas att det inte är några problem och låta andra drabbas. Det är vad vi gör: Framtidens generationer får ta över våra problem.